Herr talman! Först vill jag säga till statsministern att centern har minsann inte kapat några trossar till verkligheten. Jag vill påstå att det som statsministern sade om vårt budgetförslag i själva verket är ett tecken på att den räknekonst som regeringen där har exekverat väl är den som man tillämpade i valrörelsen, när man kunde säga att Sverige var på rätt väg men efteråt visade på att förhållandet var någonting helt annat. Vår budget är balanserad, och vi har en besparing på 5 miljarder för det första budgetåret och sedan 2 miljarder per helår. Vi har också engångsbesparingar på drygt 15 miljarder kronor. Det är verkligheten. Jag vill påstå att vår budget också i övrigt är mycket väl förankrad i verkligheten. Den har nämligen utgått från det som regeringen har glömt bort, och det är fördelningsfrågan. Det är värt att konstatera att när det gäller skattesidan t.ex. har finansministern — om jag läste rätt i tidningarna i morse —- vid en presskonferens uttryckt det så, att centerns skattesänkningsförslag är intressant. Det står i bjärt kontrast till vad statsministern säger i sitt tal, där han talar om rundhänt skattesänkning som skulle komma de bäst ställda till del. Det gäller inte centerpartiets skattesänkningsförslag, det vill jag kraftfullt understryka. Vi har också många förslag som just är fördelningspolitiskt riktiga. Jag vill gärna fortsätta att fråga statsministern: Varför är man från socialdemokratisk sida så främmande för att tillgodose eftersatta grupper? Jag nämnde undantagandepensionärerna, som vi har påmint om år efter år. De är en liten grupp som inte har fått sina rättmätiga krav tillgodosedda. Det kostar inte mycket, men betyder mycket för den enskilde. Vi har de frågor jag ställde om kvinnornas situation. Jag fick inget svar på dem i talet, men jag förväntar mig det i replikerna. Vad har socialdemokraterna och regeringen att säga till alla de kvinnor som i dag har i genomsnitt 30 000 kr. lägre pension än männen, mycket på grund av att de har ägnat mer tid åt barnen än vad männen har gjort och därför naturligtvis också i genomsnitt har lägre lön? Det är en fruktansvärd orättvisa. Vi har där ett konstruktivt förslag: en vårdnadsersättning som är beskattad och som ger ATP-poäng. Den ger jämställdhet mellan män och kvinnor, den ger möjlighet till sex timmars arbetsdag för en småbarnsförälder och kompenserar ända upp till nästan 100 000 kr. Detta är en av de viktigaste jämställdhetsreformer som skulle kunna genomföras. Jag har inte fått något besked om hur ni vill stödja dessa 250 000 deltidsarbetande småbarnsföräldrar. Dessutom har vi alla de hemarbetande som vill ge barnen mera tid. Det är faktiskt fråga om att ge barnen i vårt samhälle bästa möjliga start i livet, och det gör man genom att ge föräldrarna valfrihet. Därutöver måste vi självfallet stimulera en sådan utveckling att kvinnor har en fast förankring på arbetsmarknaden. Det är dess värre så, att i hela landet är kvinnornas sysselsättningsgrad betydligt lägre än männens, och värst är det i glesbygderna. Skall nu den regionalpolitik som regeringen för få fortsätta, kommer det att bli fruktansvärt svårt för kvinnor och ungdomar i utsatta områden. På Gotlandt.ex. har man en mycket svår situation, den svåraste man har haft på mycket länge, och en kraftig utflyttning. Det är ett exempel bland många. Jag vill fråga statsministern: Är det verkligen inte ganska underligt att regeringen i sin finansplan inte ens nämner regionalpolitiken, trots att inflyttningen till storstadsområdena är lika stor som den var under de stora inflyttningsåren på 1960 och 1970-talen? Vad har man för recept att komma med? Man står helt tomhänt. Det finns också andra frågor som jag skulle vilja ställa till statsministern. Hur ser man på miljöfrågorna här i Helsingforssområdet?

Herr talman! Jag tycker fortfarande att Palme och regeringen tar alltför lätt på den utbredda kritik mot fördelningspolitiken som har kommit till uttryck under de senaste veckorna. Det är en sak om ni menar att kritiken är felaktig, men en helt annan om ni inte bryr er om den utan förnekar den såsom ni gör. Vad händer den dag då regeringen förlorat stödet bland dem som trodde på det man sade i valrörelsen? Det är med dessa människors hjälp man skall föra landet ut ur arbetslöshet och kris. Ni säger att reallönerna skall höjas, men samtidigt påstår ni att det inte finns något utrymme för löneökningar. Ni säger också att ni är oroade över att så många i dag tvingas söka socialbidrag för att klara sin ekonomi, men ni föreslår en alltför låg höjning av arbetslöshetsersättningen. Hur kan ni förklara det? Inte ett ord om detta kom till uttryck i Palmes anförande. Sanningen är ju att en vanlig löntagare har förlorat en månadslön. Priser och hyror har gröpt ur deras levnadsstandard. De har i bästa fall fått någon hundralapp i skattelättnad, men i de flesta fall har de lågavlönade fått vara med att betala för de högavlönades skattesänkningar. Ni säger att ni skall utreda. Vad är det ni skall utreda? Det behövs inga utredningar, utan vad som behövs är reallönehöjningar, sänkta priser och hyror, rättvisare skatter. En rättvis fördelningspolitik är vad som behövs. Bolagen gör rekordvinster. På börsen gör man rekordklipp, miljonärerna blir flera och de rika blir allt fler. Regeringen påstår att det inte finns pengar. Men se på företagens vinster och likviditet. De är rekordhöga. Se på börsen, se på förmögenhetsutvecklingen — antalet miljonärer blir allt större. Det finns ett samband mellan allt detta. Det är därför vi frågar: Var finns åtgärderna mot nyrikedom? Var finns åtgärderna mot nyfattigdom? Varför skall det behöva vara 23 gånger högre moms på mat än på aktier? Är aktier viktigare för regeringen än mat? Om ni nu är oroade över utvecklingen när det gäller antalet socialhjälpstagare, varför gör ni ingenting inkomstvägen? Varför nöjer ni er med en utredning? Ni kan fråga vilken lågavlönad familj som helst, och ni skall få veta att det är reallönesänkningar, ständiga prisoch hyreshöjningar som tynger deras ekonomi. Vad vill då de borgerliga partierna? Om jag nu vänder mig till folkpartiet är det inte av ringaktning mot moderata samlingspartiet och centerpartiet för vi har ju fått Adelsohns ord på att det är en stor samstämmighet inom borgerligheten i dag. Med folkpartiet som borgerlighetens nya slagskepp vill man bedriva samma borgerliga politik som moderaterna drev litet hårdhänt och vulgärt i valrörelsen. Folkpartiet uppträder i dag som en mera kultiverad variant av moderat högerpolitik. Bengt Westerberg säger samma sak som Adelsohn tidigare: Det finns inget utrymme för löneökningar, i synnerhet inte för lågavlönade kvinnor inom den offentliga sektorn. Där skall man spara 6 miljarder kronor. Nu har vi fått Adelsohns ord på att regeringen får stöd, i varje fall moderaternas stöd, för nedskärningarna. Det här innebär att kvinnorna drabbas dubbelt: lägre löner och i värsta fall högre arbetslöshet, 43 för att inte tala om följderna av fortsatt långa daghemsköer och sämre kollektivtrafik. Det finns dock en punkt där de borgerliga skiljer sig. Folkpartiet tycker att mjölken är för billig, och därför vill man höja mjölkpriset med ett par kronor. Samtidigt är ni överens om att man fortfarande skall stimulera börsklippen och sänka aktieskatten. Ni talar om att det är synd om de lågavlönade, men de rikas arvsoch förmögenhetsskatt vill ni sänka med några miljoner kronor. Liberalen Westerberg värnar om samhällets svaga, men föreslår att läkemedelspriser och sjukvårdsavgifter skall höjas. Tror Bengt Westerberg att de sjuka blir friska fortare om det kostar dem litet mer? Folkpartiet vill höja sjukvårdsavgifterna samtidigt som pengarna rinner på börsen som aldrig förr. Enstaka människor kan göra miljonklipp, och det vill ni inte göra någonting åt. Men ni vill ge er på de svaga i samhället genom att höja sjukvårdsavgifterna. Den som är sjuk skall tvingas betala mer än den som spelar på börsen, för den skall få sänkt skatt. Westerberg, är det det ni kallar för anständig fördelningspolitik i ert nya program?

Herr talman! Jag skulle så gärna vilja diskutera några politiska frågor med Karin Söder, eftersom hon är ny i sin roll. Men eftersom centern ju faktiskt har kommit med ett budgetförslag som innebär en försvagning på 13,5 miljarder räknat på helår, har hon mält sig ur debatten. Det framgick också av fru Söders tal som bestod av en enorm massa löften men ingen finansiering. Jag har aldrig varit med om maken! Centern har tydligen inte kunnat samla sig kring en politik som hänger ihop. Jämfört med denna överbudsflora framstod en så förhärdad överbudspolitiker som Lars Werner som sedig byrådirektör i riksräkenskapsverket. Kom tillbaka när ni har en någorlunda ansvarsmedveten ekonomisk politik! Den första fråga Karin Söder ställde var: Varför hjälper ni inte undantagandepensionärerna? Det var de här bönderna som lurades lämna ATP. I sex år satt ni i regeringsställning, i tre år var Karin Söder socialminister. Ni prioriterade de här undantagandepensionärerna så lågt att ni inte gjorde ett dugg för dem, då skall ni inte anklaga oss. Det var ju era organisationer som på sin tid lurade dem till utträde ur ATP. Ni har några små besparingar. Karin Söder var ju den som en gång stod för förslaget om karensdagar i sjukförsäkringen. Det förslaget har ni släppt, men ni ger er fortfarande på arbetslöshetsförsäkringen och en del annat. Får jag fråga Karin Söder: När ni ändå inte har något ekonomiskt ansvar, varför lägger ni då fram förslag som är så klart fientliga mot vanliga löntagare? Lars Werner! För det första: Vi kommer icke åt börsspekulanterna genom drakoniska skatter. Skatterna är redan utomordentligt höga i det här landet. Börsspekulationen göds av inflation och för stort budgetunderskott, och det är först när vi kommer åt dessa faktorer som vi rycker undan grunden för spekulanterna. Det är något av det mest fundamentala. Därför är det så nödvändigt ur rättvisesynpunkt att vi fullföljer den tredje vägens ekonomiska politik. Lars Werner kan ju inte ett ögonblick tro att det går att sexdubbla omsättningsskatten på aktiehandeln — det är ju ingen varuskatt — utan att det får en ganska förödande konsekvens, eller att en engångsskatt på förmö genheter skulle skapa några bestående inkomster. Det är ju ren demagogi! Inte heller skulle vpk-politiken leda till kraftigt sänkta räntor. Ändå tillgodogör sig vpk flera miljarder i besparingar på grundval av att de vill sänka räntan. Det finns inget samband på den punkten. Det är faktiskt, herr talman, bara ett år sedan Adelsohn sade att en borgerlig regering just nu skulle inleda den s.k. rivstarten. Skatterna skulle sänkas för dem som tjänade mest och det allmänna dräneras på pengar, och de fria, välståndsskapande marknadskrafterna, som det heter, skulle fritt få spela och göra om Sverige till något slags nordisk kusin till Margaret Thatchers Storbritannien. Nu känns den intervjun som tagen ur något mycket dammigt arkiv. Och nu har Adelsohn bara att säga att vi skryter. Ja, det är klart att vi är litet grand stolta. Om den borgerliga regeringsperioden sade Adelsohn själv att det inte var så mycket att skryta med, och den jämförelsen är inte så dum. Vi står fast vid vår politik, säger Adelsohn. Nej, faktiskt inte. Ni lämnar ju knatteidrotten i fred i år. Bravo, Adelsohn! Ni lämnar färdtjänsten i fred. Bravo! Ett framsteg! Ni lämnar särskolan i fred. Bravo! Ett framsteg! I stället är Adelsohn fixerad vid knattetandvården, som han sade. Med den förhåller det sig på det sättet att barntandvården under ett antal år har fått ett extra stimulansbidrag för att påskynda utbyggnaden. Nu är utbyggnadsprogrammet fullföljt. Alla barn och ungdomar får fri tandvård ända tills de fyllt 20 år. Merparten av alla 15-åringar har inga hål i tänderna, bl.a. som ett resultat av denna tandvård. Därför kan vi nu omprioritera. Vi behöver icke stimulera en utbyggnad som faktiskt har ägt rum. Alltså tas detta särskilda stimulansbidrag bort, men vi skär inte ned på barntandvården. Jag skall lugna Ulf Adelsohn. Han behöver inte frukta några tandlösa knattar på sina möten efter detta. Men jag är tveksam till om de kommer dit, med hänsyn till den något tandlösa politik som moderaterna numera, efter valet, står för. Till Bengt Westerberg vill jag säga två saker. Först och främst är det rätt märkligt att ledaren för liberalerna inte har ett ord att säga om den privata maktkoncentrationen och det som skett på börsen. Det oroar honom tydligen inte ett dugg. Jag hörde inte ett ord av kritik eller om att det fanns något slags missförhållande. Det är en långtgående underdånighet gentemot den s.k. storfinansen. Så är det. Sedan gäller det fördelningen. Under valet fick vi höra mycket om det egna rummet på långvården för alla gamla. Men det är ju kommuner och landsting som skall betala, och nu drar man miljarder från dem, och ingen summa är - avsatt för detta. Hur skall det bli med det egna rummet? I Malmö, där man har detta samarbete med det invandrarfientliga Skånepartiet som jag tycker är en skam, fanns det en folkpartistisk motion där man krävde eget rum. Sedan vann man valet med hjälp av Skånepartiet, och därefter röstade man mot sin egen motion. Då var det icke intressant med det egna rummet längre. Das lässt tief blicken, som fransmannen säger. Där får man en djup inblick i hur det är. Ni stöder kreativiteten — det är bra. Men hur stöder de borgerliga förslagen kreativiteten hos den ensamstående kvinnliga tekoarbetaren som bra länge fått veta att hon ställt för höga lönekrav och att hennes fackförening är en kravmaskin? Låt oss kalla henne Inger Persson, en 40-årig textilarbeterska. Vad ger folkpartiet för besked till henne? Jo, hon kan räkna med höjd hyra upp till 2 000 kr. om året genom minskade bostadssubventioner, höjd skatt med 480 kr. om året genom slopande av skattereduktionen för fackföreningsavgift, höjd skatt nästa år genom sänkningar av det kommunala grundavdraget tre år i rad, höjd A-kasseavgift med 300 kr., lägre ersättning vid sjukdom, minskning av ersättningen vid inkomstbortfall från 90 till 80 26 och därtill minskade statsbidrag till kommunerna och alltså sämre service. Allt detta drabbar henne med folkpartiets politik. Pengarna går till att finansiera skattesänkningar för de högavlönade. Man får vara försiktig med talet om kreativitet. Anser inte folkpartiet att en lågavlönad tekoarbetare tillhör de välståndsbildande krafterna i samhället? Varför måste de som redan har det mycket bra få det bättre, och varför skall de som tjänar dåligt få det så mycket sämre? Detta är en grundläggande rättvisefråga. Jag kan väl förstå att det i varje läge finns gränser för hur långt man kan driva utjämningen, men jag kan icke förstå varför folkpartiet, samtidigt som man talar mycket om kreativitet, lägger fram förslag som ökar de sociala och ekonomiska klyftorna i vårt samhälle.

Fru talman! Jag fick här veta att Lars Werner var en fin och försiktig byrådirektör i riksräkenskapsverket. Jag vet inte vad det är för verk, jag har inte hört talas om det förut. Lars Werner är i varje fall ingen besvärande generaldirektör i riksrevisionsverket. Det borde statsministern känna till, eftersom den generaldirektören ju har fått avgå. Välkommen till riksräkenskapsverket och den obefintliga tjänsten som byrådirektör, herr Werner! Vi moderater är mycket tacksamma för att regeringen nu accepterar vårt sätt att spara gentemot kommunerna. Man tar således bort de specialdestinerade bidragen i stället för att använda andra typer av rundgång. Men vi anser att kronor och ören inte är öronmärkta. Det är här fråga om att ge kommunerna litet mindre rörelseutrymme för att löntagarna skall få litet mer. Vi har i år inte tagit med bidragen till färdtjänst och särskolor i vårt förslag. Regeringens förslag om knattetandvården uppgick nämligen till så många hundra miljoner att vi inte behövde göra det. Verksamheten på de områden som våra förslag avsåg är emellertid lika utbyggd som barnoch ungdomstandvården, och bidragen till färdtjänst och särskolor är lika mycket stimulansbidrag som bidragen till barnoch ungdomstandvården. Men Olof Palme är välkommen. Vi stöttar er, skuldra vid skuldra. Var trygg! Olof Palme talade om en lågavlönad tekoarbeterska, det kunde för den delen lika gärna ha varit en städerska, och sade att hon ställde för höga lönekrav. Nej, hon ställer inte för höga lönekrav — tvärtom. De lågavlönades reallöner har minskat under så många år att det inte är fel att de ställer höga lönekrav. Felet är att vi har en för låg tillväxt i Sverige och att andra, främst staten och allra främst kommunerna, har tagit det som borde ha kommit löntagarna till godo. Vi vill inte bli några kusiner till Margaret Thatcher, men vi är kusiner med danskarna. Den danska tillväxten är 3 600 kr. per person och år. Vår är 500 kr. Så stor är skillnaden mellan de båda regeringar som har styrt dessa grannländer under högkonjunkturen. När Olof Palme stolt redovisar sina 500 kr., kan Poul Schläter stolt redovisa sina 3 600. Med en sådan tillväxt finns det utrymme att fördela och en chans att ge alla någonting. Men det är inte nog med det — denna tillväxt stimulerar mer tillväxt, genererar mer pengar året därpå, året därpå osv. När vi har talat om att vi vill sänka marginalskatterna har det naturligtvis varit lätt för socialdemokraterna att säga: Ni vill stimulera dem som redan har det bäst och tjänar mest, medan de lågavlönade kommer i kläm. Från en statisk utgångspunkt är det naturligtvis rätt. Och om man inte vill eller är intresserad av att skapa dynamik i ett samhälle kan man säga så, för att kanske vinna kortsiktiga demagogiska poäng. Men var och en som sysslat aldrig så litet med ekonomi vet följande: Om man vill sänka marginalskatterna, måste det i omfördelningsögonblicket, med naturnödvändighet, bli mest över för dem som har de största inkomsterna. Om Olof Palme vore beredd att i regeringsställning ta lika mycket ansvar för Sveriges framtid som oppositionsledaren i Danmark, Anker Jörgensen, är beredd att i opposition ta för Danmarks framtid, skulle Olof Palme vara intresserad av att i Sverige genomföra en marginalskattereform som går lika långt som den danska. Då skulle vi gemensamt kunna klara den opinionsbildning som krävs, eftersom det vid omläggningen blir mer för dem som har högst lön. Vi skulle kanske tala med SACO, TCO och de högst avlönade och säga att de får sänka sina krav, kanske rent av gå med på en sänkning av lönerna. Det intressanta är nämligen inte vad de får i omfördelningsögonblicket, utan det intressanta är, att om vi sänker marginalskatterna för alla heltidsarbetande i Sverige, finns det chans för henne som är tekoarbeterskai Borås att få något. Då kan nämligen lönekraven bli lägre, kanske så låga som i Västtyskland, liksom också vår inflation. Sveriges tillväxt skulle kanske närma sig Danmarks. Men om inte regeringen är intresserad av detta utan fortsätter att använda terminologin med avundsjuka och utspel mot olika grupper, kommer vi inte att nå dithän. Då kommer ni att sitta där med era futtiga hundralappar, medan våra konkurrentländer har flera tusenlappar att fördela per person. Om ni tror att ni ensamma i världen skall kunna få dynamik, framtidstro och tillväxt genom marginalskatter som är som en hög pelare bedrar ni er. Visst kan ni klara er debattekniskt genom att säga att vi vill ge dem mest som har mest, osv. Men det är inte det som vi vill, utan med ärlig vilja att det skall gå bra för Sverige vill vi försöka att ta itu med den största bromsen för människors chans att på sikt få något i lönekuverten, nämligen med marginalskatterna. Kunde vi enas på den punkten, och vore Olof Palme lika stor som sin danske partibroder, oppositionsledaren herr Jörgensen, skulle Sverige kunna se fram mot en betydligt mera ljus framtid. Fru talman! Slutligen. Det är alltid intressant att höra statsministern tala om den internationella nedrustningen, men jag skulle sätta stort värde på om statsministern också ville ge några synpunkter på Sveriges säkerhetspolitiska läge inför den försvarsdebatt och de försvarsbeslut som förestår i Sveriges riksdag.

Fru talman! Låt mig börja nere i Malmö. Olof Palme återvänder ju gärna till situationen där nere. Vad som sker i Malmö är att folkpartiets krav på rätten till ett eget rum håller på att förverkligas. Efter regeringsskiftet där nere har man, sedan socialdemokraterna efter många årtiondens maktinnehav fått lämna ifrån sig makten till en borgerlig majoritet, projekterat om ett långvårdssjukhus som just var under utbyggnad, för att ge just de människor som skulle bo där chansen att få rätt till ett eget rum. Folkpartiet väckte en motion om det här före valet, och det har blivit ett mycket positivt tillmötesgående i ett yttrande från sjukvårdsstyrelsen, och så småningom också från kommunstyrelsen. Socialdemokraterna var med på detta både i sjukvårdsstyrelsen och i kommunstyrelsen. När motionen besvarades i fullmäktige konstaterade man att folkpartiets önskemål hade blivit väl tillgodosedda. Då ställde sig en kommunist på sedvanligt opportunistiskt maner upp och yrkade bifall till folkpartiets motion i stället för att yrka bifall till kommunstyrelsens utlåtande, där folkpartiets motion i verkligheten var väl tillgodosedd. Nils Yngvesson kunde inte underlåta att hoppa på detta opportunistiska tåg. Jag tycker att det är beklagligt att statsministern inte har informerat sig bättre om vad som händer nere i Malmö. För långvårdspatienterna har det skett en mycket positiv förändring där nere. Sedan skulle jag vilja säga några ord om privat maktkoncentration. När vi är klara med den här debatten skall jag hålla ett anförande om just detta vid en konferens som aktiespararna håller. Där skall jag närmare utveckla mina tankar. Tyvärr hann jag inte avhandla alla ämnen i mitt anförande här i riksdagen. Det är självklart att vi tycker att det är viktigt att motverka privat maktkoncentration, och offentlig maktkoncentration. Det som Olof Palme och regeringen är i färd med att göra är nämligen att överföra aktieägande från hundratusentals enskilda aktieägare till fem löntagarfonder. Det är den största maktkoncentrationsprocess som vi har sett prov på här i landet. Fem löntagarfonder kommer på ganska kort tid, redan före 1990, att vara den största ägaren på den svenska aktiemarknaden, betydligt större än den nu största ägaren, försäkringsbolaget Skandia. Förlänger vi perspektivet ytterligare och tänker oss att löntagarfonderna skulle finnas kvar, så kommer de att köpa ut praktiskt taget samtliga enskilda ägare på den svenska aktiemarknaden. Detta är ingen utveckling som vi önskar oss. Vi vill tvärtom vända den här institutionaliseringen av ägandet på den svenska aktiemarknaden och uppmuntra enskilda människor att spara i aktier i stället för att köpa diamanter eller andra stenar eller vad man nu vill lägga sina pengar på. Vi vill uppmuntra enskilda människor att bli delägare i det svenska näringslivet och på det sättet hindra den fortsatta maktkoncentration som har accelererat sedan beslutet om löntagarfonder fattades. Så till sist några ord om Inger Persson, textilarbetare, 40 år. Inger Persson har sluppit drabbas av besparingar under de år socialdemokraterna suttit i regeringsställning, men i stället har hennes köpkraft urholkats av en hög inflation. Vi sade i början på 1983, när regeringen satte upp sina ambitiösa inflationsmål för 1984 och 1985, att skall vi kunna realisera dessa inflationsmål — 4 90 1984 och 3 26 1985 — krävs det att vi drar ner på de offentliga utgifterna. Men detta underlät regeringen att göra, och resultatet blev att inflationsmålen överträffades med 100 96 — det blev dubbelt så mycket som regeringen hade sagt. Det har kraftigt urholkat Inger Perssons köpkraft under dessa år. Hade regeringen lyssnat till våra råd 1983, när målen sattes upp, och genomfört besparingar t.ex. i fråga om kommunerna och en del annat som vi föreslog, så hade Inger Persson mött en betydligt lägre inflationstakt, jämförbar med den som förekommit i många andra länder, under 1984 och 1985. Då hade hon i dag haft en betydligt bättre köpkraft än den som hon på grund av socialdemokratisk politik faktiskt har. Man får inte så bländas av det korta perspektivet att man bara ser på vad som händer i det ögonblick då ett beslut fattas, utan man måste något höja blicken och se hur det går för Inger Persson och alla hennes systrar och alla hennes bröder åtminstone i ett tvåårsperspektiv. Nu säger regeringen i klartext i finansplanen att det är dags att bromsa den kommunala expansionen för att kunna skydda reallönerna. Det är riktigt att det är nödvändigt att göra detta, men det var dags redan för två år sedan. Hade regeringen gjort det, hade Inger Persson i dag varit i ett betydligt bättre läge än det hon faktiskt är i. Jag tycker det är utmärkt att regeringen nu äntligen har insett att man måste dra ner på den kommunala expansionstakten, att man inte kan tillåta den att fortsätta som under de senaste åren. Vi hade en diskussion om det här under valrörelsen, Olof Palme. I slutdebatten inför valet sade jag att skillnaden mellan oss är att jag ger besked före valet om vad som väntar efter valet, ifall vi vinner, medan Olof Palme avvaktar med det beskedet till efter valet. Före valet sade Olof Palme: Inga generella nedskärningar i fråga om kommunerna, vår politik skiljer sig från borgarnas politik, drar man ner på de kommunala bidragen kommer det att gå ut över färdtjänst och mycket, mycket annat. I dag har Olof Palme insett att vi hade rätt, och precis som jag sade i slutdebatten före valet för nu socialdemokraterna en annan politik än den som Olof Palme presenterade före valet. Någonting hoppas jag att väljarna lär sig av det här inför 1988. Socialdemokraterna ger aldrig besked före valet om vad som väntar efter valet.

Fru talman! Det skulle vara mycket intressant att som gammal lärare bl.a. i matematik ge statsministern en lektion i detta ämne, för med det sätt som man i regeringen räknar på är det inte underligt att det blir som det blir ibland. Men jag förstår att statsministern hellre litar till en sedig byråchef i riksrevisionsverket eller vad det nu var för verk. Om man går igenom de punkter där regeringen nu kritiserar oss och säger att vi inte är förankrade i verkligheten, finner man att regeringen inte läst innantill ordentligt i våra motioner. Vi har t.ex. föreslagit ett höjt grundavdrag i fråga om kommunalskatten. Vi menar att kommunerna därigenom får ta ett större ansvar. Det är ju också vad regeringen säger att man skall göra. Men det är alltså inte staten som detta skall belasta, utan det är kommunerna. Det finns många sådana här punkter som ni har tagit upp på denna lista som är fullständigt felaktiga. Vi har tagit uppgifter från riksrevisionsverket för våra beräkningar, och dem har regeringen behandlat på ett annat sätt. Det gäller t.ex. fastighetsskatten. Och när det gäller sänkning av arbetsgivaravgiften för företag har man belastat vår budget med en utgift, medan vi har begärt ett förslag från regeringen. Ni talar om att vi belastar vår budget med 500 milj.kr. för ålderdomshem, när man i själva verket genom den åtgärd vi föreslår, att behålla ålderdomshemmen, kan få en vård som är kvalitativt bättre för de enskilda äldre. De kan bo närmare sin hembygd i stället för att belasta den mycket dyrare långvården. På punkt efter punkt kan vi visa att regeringen har räknat fel. Därför kan Olof Palme icke säga nej till en debatt med vare sig mig eller någon annan centerpartist — det vill jag kraftfullt understryka. Det är mycket dåliga argument ni anför. De visar att man inte vill debattera, därför att man har upptäckt att centerns fördelningspolitik ligger väl i linje med vad som framhålls av dem som i dag opponerar sig mot socialdemokratin. Och därför kan jag till nöds förstå statsministerns agerande här i dag. Det är också falsk propaganda att säga att vi låter de arbetslösa betala arbetslöshetsförsäkringen. Vi har nämligen föreslagit detsamma som den socialdemokratiska gruppen, dvs. 360 kr. per dag, medan regeringen föreslog 335 kr. Men vi har sagt att den kostnaden får fördelas mellan de olika arbetslöshetskassorna på ett rättvist sätt. Det innebär ungefär 300 kr. per medlem som har arbete. Regeringen föreslår en höjning av arbetsgivaravgiften. Man brukar ju säga — om jag har förstått regeringens agerande rätt — att en höjd arbetsgivaravgift innebär att man tar ett löneutrymme i anspråk. Och beräknar man den kostnaden, så blir det minst så mycket som den höjda egenavgiften för den anställde. En höjd arbetsgivaravgift ökar ju i sin tur inflationstrycket. Vi föreslår alltså ett betydligt bättre sätt att för de olika grupper det här är fråga om tillgodose behovet av en högre arbetslöshetsförsäkring. Den propaganda som socialdemokraterna — och för den delen också vpk-arna — sprider är en falsk propaganda i det här avseendet. Sedan säger Olof Palme att han inte vill diskutera olika eftersatta grupper därför att vår budget inte är verklighetsförankrad. Det är den. Vi har en budget där våra utgifter är täckta. När det gäller den grupp som har blivit missgynnad genom åren, undantagandepensionärerna, är det rätt att vi inte kunde få igenom vårt förslag under regeringsåren därför att våra koalitionsbröder och systrar inte gick med på det. Men centerpartister i riksdagen motionerar om detta. Och jag kaninte se att det är något fel att vädja till socialdemokraterna, som säger sig stå för solidaritet, att tillsammans med oss bilda en majoritet för detta. Det gäller ju ändå att få en majoritet i riksdagen för väsentliga reformer på solidaritetens grund. Och det är, Olof Palme, inte så att vi centerpartister har lurat några. Detta pensionstillskott, som det är fråga om att dessa undantagandepensionärer skall få, fanns inte när ATP-reformen genomfördes. Det är sanningen. Så kom icke tillbaka och tala om att vi har lurat några! Det är alltså här fråga om ett grundskydd som har införts långt efter det att ATP-reformen genomfördes. Till sist vill jag ta upp en fråga som är mycket angelägen för oss, nämligen frågan om skolan och utbildningen. När det gäller framtiden är en god utbildning för våra ungdomar något av det absolut väsentligaste. Jag kan med fog hävda, tillsammans med många andra, att det icke framkom en enda gång i valrörelsen att socialdemokraterna tänkte dra in en summa som innebär att tusentals lärare kommer att bli arbetslösa, med de kostnader det medför både för den enskilde och för samhället. Det är ett dåligt sätt att hantera kvalitativt välutbildade människor, som skulle kunna göra våra barn en stor tjänst genom att ge deras undervisning och start i livet ett ännu större och bättre innehåll än vad de annars skulle få.

Fru talman! Jag vill först vända mig till Karin Söder. Ni har motionerat om att avskaffa fastighetsskatten. Ni påstår i er motion att det inte kostar ett öre. Ni tar upp 7 miljarder för bostadslån som ni skall kräva in. Det är bra lån som folk har. Om ni skulle kräva in dem innebär det ingen besparing. Redan detta är 10 miljarder som är fullkomliga luftslott. Därför uppmanar jag mycket allvarligt Karin Söder att gå tillbaka och försöka formulera något slags sammanhängande politik. Annars ställer sig centern vid sidan av den politiska debatten. Ulf Adelsohn uppmanade oss att göra som i Danmark. Tillväxt som i Danmark, säger han. Men Danmark har ett underskott i bytesbalansen på 25 miljarder. Det skulle motsvara ett underskott i vår bytesbalans på 50 miljarder. Om vi skulle tillåta ett underskott på 50 miljarder, genom att släppa upp den privata konsumtionen exempelvis, skulle vi kunna få ett tillväxttal som långt överskrider 3 76. Men det går illa i längden, och därför gör vi icke detta. Vi vill ha en stabil ekonomi så att vi inte på ett orimligt sätt sätter oss i skuld till utlandet. Det var ett dåligt exempel. Bengt Westerberg, löntagarfonderna köper aktier för i runda tal 2-3 miljarder om året. Aktievärdet på börsen har stigit med 80 miljarder. Till löntagarfonderna är ökningen marginell. Men den lilla biten uppmärksammas. Alla börsklippen, alla manipulationerna, ja, allt det som upprör människorna, det har inget som helst intresse för folkpartiets ledning — i alla fall inte i riksdagen. Vi gör det vi under valrörelsen sade att vi skulle göra. Vi klarade välfärdspolitiken och en kraftig minskning av budgetunderskottet. Kommunerna fick 5 miljarder mer än vi kunde beräkna i somras. Vi tar två och en halv miljarder av det. Det är inget märkvärdigt med det, sådant vet man om. Men Westerberg har sagt, bl.a. i TV, att jag skulle ha sagt i radio att någon besparing vad det gäller kommunerna tänker socialdemokraterna aldrig genomföra. Det är ett osant och ohederligt påstående från Westerbergs sida. Något sådant har jag aldrig sagt och skulle inte kunna göra heller. Jag hoppas att han vid lämpligt tillfälle tar tillbaka det och ber om ursäkt. Att Inger Persson får det dåligt försöker man förklara med att det beror på inflationen. Visst är inflationen hög, även om vi har halverat den jämfört med vad den var på den borgerliga tiden. Men skälet är bl.a. att vi ärvde detta gigantiska budgetunderskott från Bengt Westerbergs tid som statssekreterare i budgetdepartementet, liksom en våldsam kommunal expansion på i genomsnitt, tror jag, 4 70 under hela den borgerliga tiden. Detta har vi tagit ned. Det är detta som är den stora inflationsbrasan i ert budgetunderskott som vi äntligen håller på att bemästra. Så nog skall man ha ett sexårsperspektiv på detta! Men allt detta kan inte förklara varför de borgerliga just skall försämra för de lågavlönade med sina förslag. Den här debatten har visat två saker. För det första: Den tredje vägens ekonomiska politik står fast. Vi har haft framgångar i ekonomin med minskande underskott och nedgående inflation, och det kan vi glädja oss över. Men nu måste vi fortsätta med att värna jobben, pressa tillbaka inflationen och lägga grunden till en ny period av tillväxt. För det andra har debatten visat att oppositionen inte har något alternativ till regeringspoliken. De borgerliga partierna är splittrade. Den budgetmangling finns inte som skulle kunna överbrygga sådana motsättningar. Man kan vara tacksam över att ni inte vann valet. Det hade aldrig gått för er att föra en fast ekonomisk politik. Adelsohn drömmer och säger: Tänk om ni vore i opposition. Och så hetsar han upp sig. Nej, vi är inte där, och jag hoppas att det skall förbli hans feberaktiga fantasier under lång tid. Vi står skuldra vid skuldra, säger han. Ja, det är bra att ha någonting att ty sig till här i tillvaron. De borgerliga är ur takt med tiden. För ett år sedan trodde de att de hade historien på sin sida. Då skulle det bli systemskifte och välfärdssamhällets sammanbrott. Men nu har vinden gått ur de nyliberala seglen. En socialdemokratisk chefredaktör sade för en tid sedan att det är högern som ställer 1980-talets frågor. Och det blev en entusiasm utan like i hela högerpressen som sade: Nu vet vi, vi ställer 1980-talets frågor. De kände sig styrkta i tron att de hade nyckeln till framtiden. Det vill jag inte disputera, men vad vi nu vet är att högern inte hade några svar. Högern förmår inte svara mot de krav som vanliga arbetare och tjänstemän ställer. Det berömda problemformuleringsmonopolet, som man skriver om i högerpressen, är övertaget av vanliga människor som tröttnat på talet om systemskiften och om att vanliga människor skall hålla igen medan högavlönade skall få stora skattesänkningar. Nu vill folk veta när de kan få en reallönehöjning, hur framtiden skall bli, hur miljön skall räddas, hur det blir med jobben, hur utvecklingen av arbetsplatserna skall bli, hur vi skall kunna rädda oss från ett kärnvapenkrig. De borgerliga har inga svar till de ungdomar som frågar hur de kan få ett rättvisare samhälle, där de kan få jobb. De har inga svar till dem som frågar vad man skall göra åt avarterna på börsen. Kort sagt, de har inga svar att ge till dem som tycker att det behövs mer av jämlikhet och mindre av klassklyftor i vårt land. Jag återkommer till detta, att ni kommer i ett läge när folk börjar kräva både tillväxt och utjämning. De kommer från arbetsplatserna och de kommer på ett annat sätt nu än för en del år sedan, då de var kuschade och tryckta tillbaka av den borgerliga orättvisepolitiken. Det upplever jag på många sätt som ett sundhetstecken. Det skall vi inte vara ledsna eller oroliga över. Ni är så uppskärrade när jag åker omkring och träffar folk och svarar på frågor, men det har jag gjort hela livet och det skall jag fortsätta att göra. Det kommer nu berättigade frågor om hur det blir med lönerna, och vi säger att om vi kan hålla nere de nominella lönekraven och få ned inflationen så blir det nog en reallöneökning i år. Och vi kanske kan trygga jobben — till skillnad från andra länder. Det vi vill ha är ett samhälle med trygga människor som orkar dela med sig av det goda till varandra. Det hårda egoistiska samhället som är svaret på högerns frågor skapar otrygga människor som vänder taggarna mot varandra isin ensamma oro över att bli en av de många förlorarna i vinnarnas paradis. Socialdemokratins historiska uppgift — att bygga det rättvisa och trygga samhället — har inte förändrats. Vi har kommit en bit på väg. Människor är starkare och friare i dag än någonsin tidigare. Därför kräver de större utrymme för egna val och avgöranden på alla livets områden, i arbetet, i det privata, och i det samhälle som ger ramarna för våra liv. De kraven måste vi ta fasta på och ge en framskjuten plats i arbetet. När den materiella otryggheten inte ständigt sprider sin skugga över människors liv blir det rum för andra värden. Den generella välfärden ger oberoende och rörelsefrihet. Den lyfter bort oron för mycket av det oväntade som kan inträffa och slå sönder våra liv och våra drömmar. Vi kan andas lättare. Vi kan se oss omkring. Viljan vaknar att erövra världen, spänna våra krafter för att påverka och förändra. Vi får lust att upptäcka och förnya. Vi orkar satsa också när oddsen för att vi skall lyckas är små. Vi dras mot det ljusa och goda. Tid och ork frigörs att upptäcka andra människor, att bygga upp ett positivt beroende av varandra i form av kamratskap, omtanke och samarbete. Trygga och befriade från rädslans och orons förlamning kan vi låta livslusten växa och sprida sig inom oss och från människa till människa. Det talas så mycket om att man skall premiera kreativitet och tillväxt — det har vi alltid gjort — men vi säger också att det är fråga om fördelning och utjämning och är inte ett dugg rädda att ta de hårda diskussionerna och ta upp frågorna på arbetsplatserna. Vi gör det därför att vi vet att därmed skapar man också förutsättningar för gemenskap, samarbete och solidaritet i samhället.

Fru talman! Olof Palme ondgjorde sig över utvecklingen i vad han kallade högerländerna. Men det rätta förhållandet är att inom OECD fortsätter det ekonomiska lägets långvariga om än långsamma förbättring. Den främsta orsaken till den stadiga tillväxten förefaller paradoxalt nog vara att de stora länderna inte längre driver någon aktiv konjunkturpolitik. Allmänt prioriteras kampen mot inflationen, och vikten av stabila spelregler betonas starkt. Den efterfrågestimulerande politik som förr var högsta mode ledde regelmässigt till att man slog i kapacitetstaket och åstadkom en överhettning, som i sig bar fröet till nedgång. Den stimulans som numera sätts in riktar sig mot utbudssidan och bidrar därmed till att lyfta taket, så att den stadiga uppgången får utrymme utan inflationsdrivande överslag. Regeringarna i alla stora västländer har lärt sig att om man försöker öka produktionen genom att stimulera efterfrågan får man förr eller senare mer inflation i stället. Finansplanen bekräftar att Sveriges stora problem i ekonomiskt hänseende ligger på produktionssidan. Vi väntas i år bli jumbo i den internationella tillväxtligan. Ett fortsatt dollaroch oljeprisfall hjälper föga, eftersom det likaledes gynnar våra viktiga konkurrentländer. Det är uppenbart att verkan från den uppåtriktade stöt som devalveringarna gav den svenska ekonomin nu klingar av. Sedan ungefär ett år tillbaka mattas konjunkturen, och de prognosmakare som vågat skåda in i nästa år förutser en fullt utvecklad lågkonjunktur med stagnation och kraftigt ökad arbetslöshet. Att Sverige sämre än andra länder förmår hålla tillväxttakten uppe sammanhänger med att vi i vår ekonomi byggt in ovanligt stora och besvärliga bromsklossar. Dit hör den ofantliga offentliga sektorn, som begränsar rörlighet, konkurrens och effektivitet. Det kanske främsta tillväxthindret är den offentliga utgiftsexpansionens följeslagare i form av det hårda skattetrycket. Till detta kommer allehanda regleringar, som snärjer in näringslivet och kväver människors vilja att arbeta, spara och satsa för framtiden. Årets finansplan vittnar ändå om en större insikt än tidigare om vari problemen består. Där sägs att kampen mot inflationen måste ges hög prioritet, att olika utbudshinder måste undanröjas och att människor skall kunna försörja sig på sitt arbete, dvs. att ”man skall kunna leva på sin lön”. Men det tar emot i det praktiska genomförandet. Visserligen föreslås det nu— trots vad som sades under valrörelsen — nedskärningar på den offentliga utgiftssidan. Men den oro finansministern visar för årets volymtillväxt inom den kommunala sektorn är ett tydligt tecken på att vad som nu görs är för litet och kommer för sent. Liksom i valrörelsen lovar regeringen att skattetrycket skall hållas oförändrat. Men det är ett löfte som blir svårt att infria. Skattekvoten kunde under förra mandatperioden hållas nere trots ansenliga skattehöjningar för hushållen, därför att konjunkturuppgången och devalveringarna medförde en stigande vinstandel i vår ekonomi, och vinster beskattas som bekant avsevärt lindrigare än löner. När vi nu går in i en avmattning fungerar denna mekanism åt andra hållet. Med sjunkande vinstandel medför oförändrade skatter att skattekvoten automatiskt stiger. Det skulle vara intressant att få höra om finansministern är medveten om att ett oförändrat skattetryck kommer att kräva sänkta skattesatser de närmaste åren och även vilka skattesänkningar han i så fall planerar. Frågan är desto mera motiverad som det man mest saknar i finansplanen är just förslag om sänkta skatter på produktiv verksamhet. Sveriges ekonomi kan aldrig återföras till balans, om vi inte minskar de skattekilar som nu slås in mellan värdet av en produktionsinsats och den ersättning som individen får behålla för egen del. Därutöver saknas utfästelser om kommande avregleringar. Jag vill gärna berömma den liberalisering som riksbanken genomfört under senare år på det kreditpolitiska området. Men andra viktiga samhällssektorer såsom arbetsmarknaden och bostadsmarknaden är ännu hårt styrda av förbud och föreskrifter. På andra områden, t.ex. barnomsorg och vård, råder fortfarande vad som i praktiken är offentliga monopol. Fru talman! Jag vill i detta sammanhang särskilt ta upp ett ingrepp i den fria marknadsekonomin, som jag blir alltmer övertygad om ligger bakom många av våra mest aktuella problem, nämligen valutaregleringen. De fenomen som det har talats om här i dag och som kallas klippekonomi och korsägande har i mycket sin rot i det förhållandet att valutaregleringen hindrar företagen från att använda sin likviditet till investeringar utomlands. När pengarna stängs in i Sverige används de till köp av statspapper eller av andra företag, vilket ställer sig mera fördelaktigt än att här hemma bygga ut den egna verksamheten. Sverige utmärker sig nu genom att inom OECD ligga sist på vägen mot fria kapitalrörelser. Jag kan egentligen bara se fördelar med en avveckling av valutaregleringen. Vi har ju redan åtagit oss att hålla en stabil växelkurs, och en liberalisering av valutapolitiken skulle endast inskärpa kravet på att detta förutsätter en balanserad ekonomisk politik. Den seglivade valutakommittén har nyligen redovisat ett resultat, som av de flesta måste upplevas som en besvikelse. Det vore lyckligt om det här kunde ske samma positiva utveckling som inom kreditpolitiken, nämligen att riksbanken på egen hand inleder en successiv avreglering. En sådan åtgärd som att undanröja kravet på utlandsfinansiering av investeringar utanför Sverige skulle vara ett sätt att motverka den turbulens jag nyss berörde. Om man också öppnar möjligheter för valutautlänningar att köpa svenska statspapper, får vi en lägre räntenivå med positiva effekter för kostnadsoch investeringsutvecklingen i vårt land. Är regeringen och finansministern själv villiga att ge riksbanken klartecken för en successiv avveckling av valutaregleringen? Fru talman! Finansplanen betonar med rätta att vår ekonomiska framtid avgörs av prisoch kostnadsutvecklingen och att lönebildningen härvidlag spelar en viktig roll. Tyvärr präglas vår moderna historia av många regeringars misslyckanden på detta område. Regeringens uppspel i år med antagande om nollavtal, förord för treåriga avtalsperioder utan klausuler och en föga trovärdig reallönekalkyl i finansplanen har som framgått av de senaste veckornas händelser och debatt bäddat mycket dåligt för en lugn lönerörelse. Varför är det då så mycket svårare att hålla tillbaka kostnadsstegringen i Sverige än i andra länder? Den viktigaste pådrivande orsaken är säkert det hårda skattetrycket. Trots en snabb nominell löneutveckling har reallönerna sjunkit under senare år. Hushållen drar ner sitt sparande till noll eller som nu under noll och tvingas i växande utsträckning begära socialhjälp. Det är inte underligt att de i sin trängda situation försöker pressa upp sina bruttolöner i hopp om att åtminstone något skall bli kvar sedan skatter och priser tagit sitt. Ideologiska skäl hindrar socialdemokrater från att erkänna att de höga skatterna skapar en fattigdomsfälla för stora löntagargrupper. Bästa sättet att undvika en för snabb kostnadsökning är att sänka skatten så att den enskilde får mer kvar av sin inkomst. Men, Kjell-Olof Feldt, hur kan det egentligen komma sig att höga lönekrav fortfarande är ett problem? För några år sedan införde ju ni socialdemokrater en nyordning, som skulle underlätta för löntagarna att vid måttfulla lönehöjningar godta stora vinster i företagen. Jag tänker förstås på löntagarfonderna. Har ni tänkt på att inför årets avtalsrörelse är det ingen som nämner fonderna som motiv för små lönehöjningar? Tvärtom tycks man tro att reallöneförbättringar på något oklart sätt skall kunna betalas med höjd skatt på aktiehandel och utdelningsstopp för aktieägarna. De fackliga ledarna har svårt att stå emot. Statsministern hängde med i svängarna ett gott stycke förut här i dag. Ändå skulle sådana åtgärder försämra kapitaltillförseln till företagen och därmed äventyra jobben. De skulle skrämma bort de utländska placerarna, vilkas köp av svenska aktier under senare år inneburit en för valutareserven välkommen kapitalimport till låg kostnad. Fantastiskt nog kan ju kravet på utdelningsstopp sägas vara mest riktat mot det allmänna, som får största utbytet av högbeskattade utdelningsökningar, medan kravet på höjd aktiehandelsskatt inte minst går ut över löntagarfonderna, som ju verkligen tillhör dem som gör snabba affärer på börsen! Kjell-Olof Feldt borde i dag kunna medge att fonderna inte lett till måttfulla lönekrav i årets avtalsrörelse, men socialister har svårt att lära av erfarenheten. När löntagarfonderna visat sig inte kunna hålla tillbaka kostnadsstegringen, föreslår den gamle fondutredaren Per-Olof Edin mer av samma medicin, nu under namnet förhandlad överskottsdelning. Den enda rimliga slutsatsen är förstås den som dras i en gemensam borgerlig partimotion: att löntagarfonderna skall avvecklas fortast möjligt på ett sätt som breddar det personliga sparandet i aktier och ger de yrkesverksamma del i den kapitalbildning som krävs för näringslivets utbyggnad. Det skulle just bädda för lugnare lönerörelser i framtiden. Fru talman! Jag spårar i årets finansplan en omsvängning från regeringens sida — åtminstone i ord — till en mer realistisk ekonomisk politik. Det har utlöst en intensiv fördelningspolitisk träta inom den socialdemokratiska rörelsen. I Nässjö, i Falun och litet varstans talas det om högerbudget. LO-chefen Stig Malm och partisekreteraren Bo Toresson hakar på och kräver fördelningspolitiska ingrepp. Alla sitter de fast i ett föråldrat tänkesätt. De tror att dagens fördelningskonflikt står mellan arbete och kapital, när den i mycket högre grad står mellan offentlig och enskild verksamhet. Arbetstagarnas dåliga reallöneutveckling beror inte på kapitalisterna utan på de offentliga utgifternas och skatternas snabba ökning. Det verkar dra ihop sig till en ny holmgång i Rosornas krig. Men frontlinjen har förskjutits, och regeringen verkar tämligen ensam på sin sida. Finansministern skall veta att om han fortsätter att tala för — och ännu bättre börjar genomföra — utgiftsminskningar i stället för skattehöjningar och avregleringar i stället för föreskrifter och förbud, då kan han räkna med gott eldunderstöd från moderat håll.

Fru talman! Det pyr av missnöje och morras av ilska inom den socialdemokratiska rörelsen, om man får tro massmedias rapportering. Vi läser och hör om dalauppror och raseri i Nils Dackes bygder och nu senast om massutträde ur det socialdemokratiska partiet i Malmö. Det är svårt för en utomstående att veta hur allvarligt detta är för det socialdemokratiska partiet. Sant är att det finns skäl för missnöjet. Det finns anledning för dem som har röstat kvar den socialdemokratiska regeringen att känna sig både vilsna och upprörda. Det hela går tillbaka till valrörelsen 1982. I sin iver att komma över regeringsmakten frestades socialdemokraterna då att lova guld och gröna skogar. Arbetslösheten skulle försvinna. Den var en följd av ond vilja. Pensionärerna lovades värdesäkra pensioner. Barnfamiljerna kunde räkna med att få sina problem lösta. Så lät det före valet. Efter valet lät det annorlunda. Arbetslösheten har aldrig varit så hög som under den nuvarande socialdemokratiska regeringens ämbetsperiod. Pensionärerna snuvades på 4 96 av sina pensioner och har ännu inte sett röken av de pengarna. Barnfamiljerna brottas fortfarande med samma bekymmer för ekonomi och barntillsyn. Ändå gjorde socialdemokraterna om konststycket också i förra årets valrörelse. Före valet talades det lent och milt om reallöneökningar och förbättrade delpensioner. Alla förslag om besparingar i statens budget viftades undan som onödiga. Efter valet har man återigen vänt på bladet. Nu talar man klarspråk om återhållsamhet med lönepåslag. Förbättrade delpensioner skjuts på framtiden. Regeringspartiet är det enda parti i riksdagen som inte har något förslag till hur barnfamiljernas problem skall lösas. Och i budgetpropositionen presenteras rader av besparingar som man inte andades om i valrörelsen. Undra på att människor blir milt sagt besvikna, att också trogna medlemmar känner olust och har svårt att förklara vad det egna partiet sysslar med. I både 1982 och 1985 års valrörelser ägnade sig socialdemokraterna åt att skapa förväntningar, förväntningar som man sedan haft svårt att infria. Efter valen har man sett sig föranlåten att tillämpa en annan politik än den man förespeglade väljarna. Vad vi bevittnar i Sverige är faktiskt en parallell till vad vi kunnat bevittna i Mitterrands Frankrike. Den politik med vilken man ryckte till sig regeringsmakten visar sig inte hålla. En skarp kursändring blir nödvändig. Trovärdigheten hos de egna sätts på prov, och förtroendet hos en bred allmänhet vittrar sönder. En konkret effekt är att vi delar jumboplatsen med Frankrike i fråga om ekonomisk tillväxt. Jag tror att denna trovärdighetskris inte bara handlar om materiella ting, även om det är viktigt nog. Det handlar också om något djupare, nämligen om man kan lita på vad politiker säger. Låt mig ta fyra exempel för att illustrera vad jag menar. Den socialdemokratiska regeringen bröt redan på sin första regeringsdag 1982 löftet om värdesäkrade pensioner. I valrörelsen förra året gavs löften om kompensation för dessa förlorade pensionspengar i ordalag som gav intrycket att utbetalningen var nära förestående. Man lär få vänta på den utbetalningen. Det finns inte utrymme för den kostnaden nu. Det andra exemplet rör också pensionerna. I förra årets valrörelse lovades att delpensionerna skulle förbättras. Det var det enda löftet, hette det, och därför var det skäl att ta det på särskilt allvar. Nu skjuts det på framtiden. Heligare var inte det löftet! Det tredje exemplet gäller behandlingen av bönderna. I våras beslutade riksdagen att 40 26 av de förluster bönderna gör vid export av spannmål skulle ersättas med skattemedel. Resten får bönderna bära själva. I årets budgetproposition försöker regeringen krypa ur det löftet. Mitt fjärde exempel gäller biståndet. Efter många års debatt blev vi överens om att lova de fattiga människorna i u-länderna 1 96 av våra samlade inkomster. I år bryter regeringen det löftet. Man påstår visserligen att löftet står fast, men i själva verket dubbelräknar man nästan 300 milj.kr. och låtsas som om löftet har infriats. Fru talman! Det är inget att skämmas för att regeringen måste låta rödpennan gå över anslagen. Det är tvärtom hedervärt att finansministern skär hårt i budgetens utgiftssida. Men det är inte hedervärt att först ställa ut löften och sedan springa ifrån dem. Och det är svagt att inte våga visa besparingar öppet utan försöka dölja dem bakom bokföringsknep. Det här sättet att bedriva politik tror jag påverkar människors förtroende mer djupgående än andra tillkortakommanden som vi måste redovisa och stå för inför våra väljare. Fru talman! Med rätta skjuter kritiken mot regeringens politik främst in sig på fördelningssidan, dvs. hur väl eller illa regeringen lyckats fördela åtstramningens bördor och välståndets frukter bland befolkningen. Jag skall här ta upp några inslag i regeringens politik, som samtliga visar brister i detta avseende. I samtliga fall blir effekten att de sämst ställda, människor med små ekonomiska marginaler, råkar värst illa ut. Sedan 1982 har en heltidsarbetande i vanligt inkomstläge fått sin skatt höjd med drygt 4 000 kr. realt. Nästan hela den produktionsökning som inträffat under denna tid har gått bort i skatter. Det är en viktig förklaring till varför så många barnfamiljer har det marigt, trots att båda föräldrarna jobbar. Och det är en viktig förklaring till varför socialhjälpskostnaderna ökat starkt. Under den här perioden har socialdemokraterna sagt nej till i stort sett alla förslag till besparingar. Man har hävdat att de skulle slå för hårt mot vanliga löntagare. Sanningen är att besparingar kan läggas ut så att man skyddar den som har det sämst ställt. Men t.ex. en momshöjning som regeringen har drivit igenom kommer ingen undan. Den måste sjukpensionären betala så som alla andra. Tyngst slår denna uppskruvning av skattetrycket mot dem som saknar besparingar och mot dem med små marginaler i sin hushållsbudget. Också när regeringen ger sig på att spara och skära i budgeten på utgiftssidan blir det fel från fördelningspolitiska synpunkter. I årets budget föreslår man att statsbidragen till lärarlöner skall skäras ner. Det skulle slå hårdast mot barnrika kommuner som behöver många lärare. Det är ofta kommuner med svag skattekraft. De kommuner som har det svårast att ge sina medborgare en hygglig service, och där kommunalskatten redan ligger på en hög nivå, skulle drabbas värst. Nedskärningar i statens budget måste ske med urskillning. Här har regeringen valt ett sätt att spara som riskerar att slå hårdast mot människor i små omständigheter. Ett annat exempel på misslyckad fördelningspolitik är det faktum att socialbidragen skjuter i höjden år efter år. Allt fler människor måste söka sig till socialkontoren för att få hjälp också med dagliga utgifter. Om alla kommuner i landet tillämpade socialstyrelsens rekommendation som norm för skälig levnadsstandard skulle var fjärde heltidsarbetande med barn vara berättigad till socialhjälp. Var och en måste förstå att något då har gått snett. En förklaring är att barnfamiljerna är överbeskattade. De som har försörjningsansvaret för barn måste få behålla mer av sina inkomster. En annan förklaring är den höga arbetslösheten. Att vara arbetslös några veckor klarar åtminstone de försäkrade hyggligt rent ekonomiskt. Men nu går människor arbetslösa mycket längre tid än för bara några år sedan. Då urholkas hushållsbudgeten i rask takt. Många människor blir utförsäkrade, dvs. de får inte mer ersättning från arbetslöshetskassan. Då måste de be om socialhjälp. Det är mot denna bakgrund svårt att förstå att regeringen varit så senfärdig med en familjepolitisk reform och så ovillig att höja arbetslöshetsersättningen. Kostnaderna åvilar ju redan i hög grad det allmänna. Men det är inte via socialbidrag vi skall ge dessa människor generell hjälp. Mitt sista exempel på försummelser i regeringens politik som snedfördelar åtstramningens bördor och välståndets välsignelser får bli sysselsättningsoch regionalpolitiken. Vi har här i Sverige berömt oss av att bedriva en progressiv arbetsmarknadspolitik. Den har tagit sikte på att ge människor utan arbete möjlighet att lära sig ett nytt jobb eller få ett temporärt jobb i avvaktan på ett varaktigt. Den idén, som brukar kallas arbetslinjen, ser regeringen ut att nu överge. Alltmer av anslagen går åt till passivt understöd. Effekten blir att de arbetslösa får gå arbetslösa längre tid, och arbetsgivarna får vänta på den arbetskraft de behöver. Det är dålig hushållning med resurser, och de som far mest illa är de arbetslösa. Samma passivitet kan man urskilja när det gäller regionalpolitiken. Det kan väl sägas vara regeringens bortglömda fråga. Det verkar som om regeringen tagits på sängen av den oro i stora delar av landet som beror på att flyttningsströmmarna nu ensidigt rör sig mot Helsingforssområdet igen. Man får söka med ljus och lykta efter de nya grepp i regionalpolitiken som skulle kunna vända denna utveckling. De som får bära bördan av detta är människor i områden där bristen på arbete redan är stor. De som har det svårt får det värre. Fru talman! Så ser regeringens politik ut. Kritiken mot en orättfärdig fördelning är alltså befogad. De med små marginaler får sitta emellan — inte med avsikt, det vill jag inte tro, men till följd av en illa genomtänkt politik och underlåtenhetssynder. Det går att fördela bördor och välstånd mer rättvist än vad regeringen lyckats med. Men det är svårt i en stagnerande ekonomi. Som Bengt Westerberg utvecklat tidigare i dag är tillväxt i ekonomin en förutsättning för att avhjälpa de brister som jag här har nämnt. Fru talman! En erfarenhet som vi kunnat dra av de senaste årtiondenas ekonomiska utveckling är att beslutsfattare som har att agera i en marknadsekonomi måste kunna hålla sig till någorlunda beständiga villkor för att våga fatta långsiktiga beslut. Det krävs fastare normer. Detta är inte minst viktigt för dem som skall förhandla fram nya löneavtal. Regeringen har med betydande pedagogisk talang utvecklat skälen för låga lönelyft. Man har önskat treåriga avtal för att få håll på inflationsdrivande lönekrav. Men inte på någon punkt ser regeringen ut att bli hörsammad. Det har säkert att göra med att regeringen inte ger de besked som beslutsfattarna skulle behöva. Låt mig peka på några frågetecken som är försvårande omständigheter för dem som regeringen önskar skall träffa fleråriga löneavtal. Skatterna först: Ännu vet vi inte — och inte heller förhandlarna — vilka inkomstskatter som skall gälla för nästa år. Hur kan regeringen begära att parterna skall komma överens om lönerna utan att känna till en så grundläggande förutsättning som skatteuttaget? I stället för att skapa klarhet har finansministern ytterligare skapat förvirring. Häromdagen kunde vi läsa i tidningen att finansministern tänker föreslå högre skatteuttag om riksdagen beslutar att förbättra stödet till barnfamiljerna. Om vi här i riksdagen skulle bli överens om sådana förbättringar ligger finansministern i bakhåll och plockar av barnfamiljerna dem med omedelbar verkan. Det vore bra om finansministern ville förklara vad han menar. Om regeringen vill ge förutsättningar för avtal på en nivå som inte försämrar svensk ekonomis konkurrenskraft och som inte spär på inflationen ytterligare, måste man också lägga fram förslag om nya marginalskattesänkningar. Det är vad många löntagarorganisationer ber om mer än något annat, för att klara av uppgiften att både ta samhällsekonomiskt ansvar och kunna visa upp åtminstone något litet reallönelyft för sina medlemmar. Jag måste fråga finansministern om regeringen alldeles har övergivit tanken på nya marginalskattesänkningar. Sedan regeringen har gett åtminstone de här beskeden, borde den sitta still i båten under avtalsrörelsens förlopp, inte gå in med nya besked, inte sjunga några halvkvädna visor eller göra några inhopp i avtalsrörelsen. Man hade hoppats att de många sorglustiga turerna i förra årets avtalsrörelse hade lett regeringen till den slutsatsen. Men i stället överväger tydligen Feldt att slå sig ner vid parternas förhandlingsbord och bjuda och förhandla som en tredje part. Det är åtminstone vad man kan läsa ut av den s.k. SAMAK-rapport som Feldt har satt sitt namn under. Inom tjänstemannarörelsen betackar man sig för en sådan inblandning, och det borde var och en göra som vårdar sig om den representativa demokratins överhöghet över partsintressen. Fru talman! Jag vill därför till sist fråga finansministern om parterna i den här avtalsrörelsen kan räkna med att själva ha sin frihet och svettas med sitt ansvar, dvs. att regeringen håller sig borta från själva förhandlingsspelet.